Herr talman! Beskedet i slutet av statsrådet anförande — hans löfte att ta kontakt med skolöverstyrelsen och andra myndigheter för att närmare klargöra på vilket sätt man skall komma till resultat — är tillfredsställande. Jag har därmed nått ett syfte med min fråga. Jag hoppas att det skall leda till det resultat som vi tydligen båda är helt eniga om. Statsrådet var betänksam inför att tillskapa en ytterligare kvot för handikappade. Jag är fortfarande kvar vid ståndpunkten att det skulle underlätta och vara en tillgång för inte minst arbetsvårdsmyndigheterna, om man hade en sådan kvot och i god tid kunde förbereda tekniska anordningar och anpassningar, så att en handikappad kunde komma in i utbildningen. Man skulle undgå den grannlaga bedömningen att förskjuta en person som egentligen enligt meriterna kunde få plats i en utbildning men som kommer på sidan. Vi införde i en del fall kvoter för äldre personer med utbildningshandikapp när gymnasieskolan genomfördes, för att nämna ett exempel. Jag kan inte finna att det skulle vara något i och för sig olämpligt att ha en kvot för personer med fysiska handikapp. Min tanke är alltjämt att kompetensutredningen borde få möjlighet att överväga denna fråga. Jag hoppas att det blir så. Jag tyckte mig av statsrådets yttrande förstå att han inte var helt övertygad om att det skulle vara fel.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig vilken kultursyn som jag anser bör komma till uttryck i fråga om statsunderstödda kulturinstitutioners verksamhet. Frågan har ställts mot bakgrund av de uttalanden som riksdagens revisorer gjort i en till Kungl. Maj:t den 7 april 1972 överlämnad skrivelse. Denna bygger på en av revisorerna utarbetad granskningspromemoria som remissbehandlats. I skrivelsen kritiserar revisorerna vissa delar av den verksamhet som bedrivs av Riksutställningar, nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet och Moderna museet. Revisorerna föreslår vissa åtgärder i syfte att ändra de berörda förhållandena. Enligt min mening är det angeläget att värna om det fria konstnärliga skapandet. Detta gäller naturligtvis också de statsunderstödda kulturinstitutionerna. Regeringen har vid flera tillfällen framhållit att den konstnärliga friheten inte får kringskäras genom reglerande bestämmelser eller ekonomiska åtgärder, sedan väl de allmänna riktlinjerna för en verksamhets organisation dragits upp. Sålunda uttalade dåvarande utbildningsministern år 1969 att ”den som ogillar konkreta inslag i kulturproduktionen bör naturligtvis kritisera den konstnärliga utformningen, avslöja felaktiga sakuppgifter, bekämpa de idéer och värderingar som väckt hans misshag. Det är demokratins väg. Men han bör inte kräva att samhället ingriper med sin övermakt eller, om han sitter i den positionen, själv företa ett sådant ingripande.” Regeringen står fast vid denna principiella syn på kulturpolitiken. För att värdera de senaste årens kulturpolitiska insatser och för att i övrigt på ett allsidigt sätt ge underlag för den fortsatta utvecklingen har under senare år flera statliga utredningar utfört ett omfattande arbete. De mest övergripande uppgifterna har kulturrådet, som behandlar frågor om kulturpolitikens mål, den lokala och regionala kulturorganisationen samt kulturstödets fördelning på olika ändamål. Dess huvudbetänkande väntas bli framlagt inom den närmaste tiden. 1965 års museioch utställningssakkunniga befinner sig också i slutskedet av sitt arbete, som avser kulturminnesvården samt museioch utställningsverksamhet. Inriktningen och utformningen av den framtida kulturpolitiken bör prövas på grundval av förslagen från de nämnda utredningarna.
Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Sedan interpellationen framställdes har dels statsminister Olof Palme, dels utbildningsminister Ingvar Carlsson tagit ställning till riksdagens revisorers förslag i deras skrivelse av den 7 april i år. Statsminister Palme har klart sagt ifrån att han inte har ändrat åsikt om den konstnärliga friheten. Och den åsikten har han bl.a. redovisat i en artikel i Dagens Nyheter den 5 augusti 1969, en artikel som utformades till en principförklaring för den socialdemokratiska regeringen. Utbildningsminister Ingvar Carlsson har meddelat att riksdagsrevisorernas skrivelse inte kommer att föranleda någon som helst åtgärd från regeringens sida. I sitt interpellationssvar i dag har statsrådet Ingvar Carlsson öppet här i riksdagen slagit fast att regeringen vidhåller sin principiella syn på kulturpolitiken, den syn som statsministern och dåvarande utbildningsministern formulerade år 1969, nämligen att det är angeläget att värna om det fria konstnärliga skapandet. ”Detta gäller naturligtvis också de statsunderstödda kulturinstitutionerna”, säger utbildningsministern. Därmed skulle kanske egentligen de problem av mycket allvarlig art som jag har aktualiserat i min interpellation kunna anses besvarade, om inte riksdagsrevisorernas handlande på det djupaste oroat inte bara mig utan många människor här i landet. Detta har väl inte minst framgått av den senaste månadens pressdebatt. Granskningspromemorian ger nämligen uttryck för uppfattningen, att den omständigheten att statliga medel utgår till viss verksamhet bör medföra fortlöpande statlig styrning av verksamheten. Detta är skrämmande, ty om en sådan uppfattning accepteras på opinionsbildningens område, så kan den få verkligt allvarliga konsekvenser. Herr talman! I ett demokratiskt samhälle måste kultur betyda detsamma som en fri kultur. Och friheten kan inte bara innebära frihet till s.k. fri konkurrens, eftersom en sådan konkurrens i vår samhällstyp — den kapitalistiska eller, om man så vill kalla den, den blandekonomiska; det är samma sak — inte automatiskt är en konkurrens på lika villkor. För att göra sig hörd i en fri kulturdebatt räcker det inte med att bara få uttala sig; man måste också ha tillgång till de uttrycksmedier som är de effektivaste och mest verksamma. Och i vår tid är massmedierna av den arten att de inte kan manövreras av enskilda medborgare. De fordrar stora resurser i fråga om apparatur och därmed ekonomi. Också för den enskilde konstutövaren gäller samma betingelser: Budskapet måste förmedlas, och den som har de största resurserna i det avseendet når längst. Inom alla konstnärliga uttrycksområden härskar i vårt samhälle, mer eller mindre hård, denna den kommersiella djungelns lag. Men vi kan inte acceptera som demokratisk en konkurrens som betingas av tillgången på dessa resurser, dvs. en konkurrens som gynnar den på dessa områden mest välutrustade och som innebär en rent kommersiell selektion och en styrning av kulturutbudet med den ekonomiska vinningen som riktmärke. De statliga kulturinstitutionerna har liksom övriga former av statligt och kommunalt stöd som första uppgift att motverka den sorts styrning som det kommersiella urvalet medför — dvs. att skapa möjligheter för en konkurrens på lika villkor, inbegripet alltså lika ekonomiska villkor. Och detta kan inte betyda annat än att man på alla sätt måste garantera kulturens frihet från varje form av yttre påtryckning och påverkan. Givetvis kan detta inte ske på annat sätt än att det statliga stödet till kulturen är totalt villkorslöst. Herr talman! Det var riksdagsrevisorernas kansli som försommaren 1971 utsände en promemoria, där skarp kritik riktades mot Riksutställningar, NUNSKI och Moderna museet. Denna promemoria har sedan remissbehandlats och utsatts för en nedgörande kritik från praktiskt taget alla svarande remissinstanser. Också i pressen har den skjutits sönder och samman. Vad gör då riksdagsrevisorerna, som inte är vilka som helst utan betrodda riksdagsledamöter, valda av riksdagen? Jo, man sväljer med hull och hår sitt kanslis promemoria utan att på något som helst sätt beakta remissinstansernas svar, som man i stället betecknar som ”missuppfattningar” och ”vantolkningar”. Dessutom säger revisorerna att remissvaren ”i långa stycken är så starkt affektbetonade att en fortsatt debatt knappast torde befordra intresset av att nå fram till en positiv lösning”. Alltså, på detta lättfärdiga sätt avfärdar riksdagsrevisorerna en sakdebatt och klampar vidare genom att rikta en skrivelse till Kungl. Maj:t med sina egna lösningar utgående enbart från sitt eget ”mossiga” synsätt. Och lösningen man presenterar för att råda bot på den ”snedvridning” som den bedömda verksamheten sägs lida av är att de tre nämnda institutionerna skall underställas styrelser med parlamentariskt inslag. Givetvis tillägger man från revisorerna sida — för ordningens skull — att det inte alls är fråga om någon censur eller likriktning. Och dessutom, som statsrådet Ingvar Carlsson också säger i sitt svar: Flera statliga utredningar utför ett omfattande arbete för att allsidigt ge underlag för den fortsatta utvecklingen inom kulturpolitiken. Han nämner i detta sammanhang både kulturrådet och MUS 65. Detta torde inte vara riksdagsrevisorerna helt obekant — i alla fall om de behagat läsa remissvaren. Både kulturrådet och MUS 65 avstyrker bestämt riksdagsrevisorernas promemoria, men till föga nytta. Revisorerna klampar som sagt bara vidare och föregriper utredningarnas resultat genom att komma fram med sina egna farliga reaktionära lösningar. Per Olov Enquist har betecknat utlåtandet från riksdagsrevisorerna som ”de senaste decenniernas allvarligaste hot mot den konstnärliga friheten”, och Bo Lagercrantz fyller på med att säga: ”Den hårda domen är befogad — men revisorernas monumentala självporträtt är en tillgång. Repressionen börjar äntligen ta gripbar gestalt.” Herr talman! Det är däri som jag ser den stora faran. Revisorernas yttrande avslöjar inte bara deras fossila konstsyn, utan deras handlande kan få andra kulturpolitiska effekter. Man har nu börjat med att angripa utställningsverksamheten, men principerna gäller givetvis alla statliga kulturinstitutioner. Smittoeffekterna är mycket stora. Riksdagsrevisorerna har gjort en modellskrivelse, och vi kan komma att få uppleva motsvarande på regionoch kommunalplan. Det är därför av största betydelse att vi är vaksamma mot sådana bakåtsträvande yttringar som i realiteten innebär att man skulle överlåta åt statsmakterna ansvaret för vad vi skall få se och tycka i olika fall. Förstår inte riksdagsrevisorerna att kritiken måste föras i en fri debatt? För att återgå till statsrådet Ingvar Carlssons svar på min interpellation tar statsrådet där inte uttryckligen avstånd från riksdagsrevisorernas förslag utan hänvisar till principiella uttalanden, allmänna riktlinjer och i sista hand pågående utredningar.

Får jag tolka statsrådet Ingvar Carlssons svar så, att han ser till att sådana garantier skapas i realiteten för att undvika varje form av missbruk av de administrativa och ekonomiska resurserna?

Till slut, herr talman, en annan frågeställning. Bör inte riksdagsrevisorerna på något sätt ta lärdom av den präktiga bakläxa man har fått, inte bara genom statsrådet Ingvar Carlssons svar och statsminister Palmes deklaration utan också genom det kompakta motståndet mot handlingssättet med den olyckliga och för kulturen farliga promemorian?

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än den som undervisningsministern här har gett uttryck för när det gäller kulturens frihet och angelägenheten av att invänta pågående utredningar i denna fråga. Men jag kanske ändå bör blanda mig i den här debatten, vilket jag faktiskt tänkt göra redan innan jag hörde den salva som fru Ryding kom med. Då ett angrepp mot riksdagens revisorers skrivelse nu kommer att inflyta i kammarens protokoll, vill jag i klarhetens intresse något redogöra för vad denna skrivelse innehåller. Skrivelsen gäller viss med statsmedel bekostad utställningsverksamhet. Jag vill här säga några ord om vad riksdagens revisorer har för uppgifter. Dessutom vill jag något redogöra för vad revisorerna efter sin granskning har föreslagit beträffande de institutioner som nämnts här i dag. Riksdagens revisorer har enligt 72 8 riksdagsordningen till uppgift att granska statsverkets tillstånd, styrelse och förvaltning. Siffergranskning hör inte längre till revisorernas uppgifter. På anmälan utifrån, förmedlade genom revisorernas förre ordförande, hemställdes till revisorerna att närmare följa vissa med statliga medel finansierade kulturinstitutioner. Det gällde här Riksutställningar, som lyder under MUS 65 som en försöksverksamhet, Moderna museet som är en avdelning under Nationalmuseum och nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet. Vad som av anmälaren betecknades som stötande var bl.a. inslag av antisemitism och rasism i presentationen av svensk konst i utlandet. Denna presentation skedde genom tidskriften Puss i form av ett Såsom utmanande ansåg man också presentationen av utställningen Sköna stund, utsänd av Riksutställningar. Där framställdes alla partiledarna såsom krälande på en satyr — kapitalismens företrädare Wallenberg. Man ansåg det vidare vara utmanande att den svenska fackföreningsrörelsen betecknats som en institution för att förtrycka arbetare. Lagstridigheten, som också har nämnts i interpellationen, bestod däri att tjänstebrevsrätten användes för att till svenska skolbarn skicka ut en vädjan om pengar till den amerikanska Svarta Panternrörelsen. Eftersom en anmälan sålunda gjorts var det naturligt för riksdagens revisorer att granska det påtalade. Denna granskning var också motiverad ur en annan synpunkt, nämligen mot den bakgrunden att kulturinstitutionerna på en mycket kort tid har fått mycket stora anslag. Vi hoppas naturligtvis att de skall få ännu större anslag i framtiden. Detta är en utveckling som följs med oerhört stort intresse av många. År 1961 fick dessa institutioner totalt 80 miljoner kronor mot nu 370 miljoner kronor. Det är de statsanslag som totalt utgår till dessa kulturuppgifter, således inte bara de institutioner som det i dag är fråga om. Både regering och riksdag har under en följd av år hårt drivit frågan om ökat stöd åt produktion och distribution av konst och en demokratisering, så att de många människorna, som inte själva tillhör de inkomstgrupper som kan skaffa sig konst, skall få tillgång till konst och kunna få njuta av den konst som produceras. Riksdagens revisorer har haft att utgå från gällande instruktioner för de institutioner som det varit fråga om att granska. Vi har då funnit att Nationalmuseum skall främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Dess avdelning Moderna museet skall omfatta konst efter 1909. Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet skall inrikta sig på att presentera för utländsk publik nutida svensk konst, allt enligt kungabrevet. Riksutställningar slutligen skall anordna vandringsutställningar som omfattar konst samt kulturoch naturhistoriska föremål. Revisorerna har haft att undersöka i vad mån verksamheten sammanfaller med instruktionerna. Där så inte skett har revisorerna framhållit, att då får man väl ta upp frågan antingen om nya riktlinjer för verksamheten i fråga eller också måste verksamheten följa de riktlinjer som finns stipulerade. I intet fall har revisorerna föreskrivit hur dessa riktlinjer skall utformas. Det faller på Kungl. Maj:t att göra detta. Däremot har revisorerna givit till känna, att de icke kunnat godta den hållning som har funnits på något håll, nämligen att museichefen skulle vara helt suverän att bestämma och att han själv skall tolka sin instruktion. Detta står ju dessutom i strid med utvecklingen för övrigt i samhället. Om en museichef, producent eller konstnär är antisemit eller nazist så kan vi självfallet inte lägga oss i detta. Vi har ingen möjlighet att hindra en sådan privat uppfattning, även om vi kanske beklagar det ibland. Men vi har reagerat emot att sådana privata uppfattningar skall få oinskränkt vägleda verksamheten i fråga om urval av konst, utformning av programblad och kataloger etc. Vi har bl.a. samma uppfattning som ordföranden i Svenska institutet, ledamoten av denna kammare fru Inga Thorsson, när det gäller av samhället bekostad konst som utställes i utlandet, att den bör återspegla de kulturella, humanistiska och demokratiska traditioner som av det stora flertalet i vårt land anses omistliga. En karikatyrtecknare med en politisk inställning, vars antisemitiska karaktär klart ådagalagts genom hans egna teckningar, representerar en åsiktsinriktning som är främmande för det svenska samhället och vars praktiska yttringar är kriminaliserade i svensk lag. Vi anser att sådana teckningar icke hör hemma i en utställningsverksamhet som skall representera vårt land utomlands. Enskilda konstnärer har som sagt frihet att vara antisemiter och rasister, men ingenting kan hindra revisorerna att reagera mot det, liksom så många andra har reagerat. Vi tycker det är stötande om detta skall anses karakteristiskt för nutida svensk konstinriktning. De förslag som framlagts av revisorerna är i korta ordalag följande: 1. Nämnda kulturinstitutioner får styrelser med parlamentariskt inslag och annan lekmannarepresentation. Tiden har tyvärr gått förbi de här institutionerna. Medan alla statliga verk och offentliga verksamheter numera har lekmannastyrelser, lever de här institutionerna kvar enligt ett äldre mönster — de är avskärmade och dominerade av en expertledning. Det finns ju andra kulturinstitutioner, såsom Operan, Dramaten och en rad museer, som redan har styrelser där Kungl. Maj:t ofta har satt in en administratör från departementen och ibland en parlamentariker som ordförande. Vi menar nog att ett modernare synsätt bör göra sig gällande även i fråga om ledningen av kulturinstitutioner sådana som Nationalmuseum. Det är liksom den sista skansen som står emot ett mera allmänt och folkligt inflytande. Tiden är nog mogen för medinflytande i styrelsen även för de anställda inom sådana här institutioner och för samhällets företrädare i övrigt. Jag tror att de flesta i det här landet anser den uppfattningen vara riktig att experterna bör få insyn och att en mera allmän representation i ledningen bör accepteras. 2. Man skall klargöra ansvarsfördelningen. Ligger ansvaret för en utställning på producenten, på administratören eller på en eventuell styrelse? Det är en fråga som har debatterats när det gäller andra media — press och TV — som sprider information och idéer. Nu tycks det vara oklart vem som är ansvarig för en utställning som är anordnad av de statliga institutionerna. Remissvaren lämnar vittnesmål om skiftande uppfattningar därvidlag. Vi tycker att det bör klarläggas, och ingen kan väl anse att det är oriktigt eller oviktigt. 3. Man skall klargöra vilken uppgift institutionerna har utöver vad den nuvarande instruktionen säger. Vi frågar, om temautställningar hör till det som dessa institutioner skall syssla med och — om de skall förekomma — vem som skall avgöra. Revisorerna hävdar att det i dag svårligen kan utläsas ur instruktionerna att temautställningar ingår i uppgifterna. Vi begär att Kungl. Maj:t skall klarlägga detta. Vi säger ingenting om huruvida det bör förekomma temautställningar eller ej, men vi har den uppfattningen att uppläggningen — om det skall förekomma temautställningar — måste vara mera allsidig än vad som nu är fallet enligt vad vi har erfarit. Det är en uppfattning som bl.a. ABF har framfört mycket starkt. Det blir Kungl. Maj:ts uppgift sedan utredningarna är färdiga att ta ställning. Det är något nytt som har kommit in och som man svårligen kan gå förbi när man skisserar den framtida verksamheten. 4. Det skulle vara bra om man hade en tillfredsställande dokumentation av utställningarnas innehåll. Detta är en mindre anmärkning. Jag förstår att det kan vara en resursfråga, och detta är nämnt bara i förbigående. 5. Man skall liksom för andra lokaler som lyder under staten — jag vill påminna om att vi har granskat de kungliga slottens domäner och granskat Djurgårdsförvaltningens hyresobjekt och sagt detsamma —'ta ut hyra när man upplåter lokaler till utomstående, och man skall naturligtvis ha samma hyressättning för alla som hyr. Det vore underligt om vi skulle undanta just denna del av de statliga lokalerna från den regel som tillämpas och som vi revisorer har hävdat mycket bestämt. 6. Användningen av tjänstebrevsrätten har tidigare påtalats i ett uppseendeväckande fall. Detta tycks vara klart utrett. Att missbruk inte bör förekomma anser vi självklart, och det har vi heller inte skrivit så mycket om. Revisorernas förslag har i en del stycken tillstyrkts av remissmyndigheterna. De har tillstyrkts av Svenska kommunförbundet och Konstfrämjandet när det gäller önskemål om en allsidigare styrelse eller en styrelse över huvud taget. I viss mån har de också tillstyrkts av Föreningen Konst i skolan, Riksförbundet för bildande konst samt av ordföranden i Svenska institutet. Att det förekommer en del avstyrkanden är självklart. Jag undrar om inte jag själv, om jag skulle skriva ett remissvar i ett ärende, skulle avstyrka med hänvisning till att det sitter utredningar som arbetar med dessa frågor, så att man icke vill yttra sig i förväg. Att det sitter en utredning hindrar naturligtvis inte revisorerna från att granska en försöksverksamhet — i annat fall skulle vi sällan våga oss på någonting. Men det är förklarligt att vissa remissinstanser anser att man inte bör ta ställning förrän man får se alla de förslag som kan komma i fråga. Att en rad remissvar går emot revisorernas förslag är heller inte underligt. De som avstyrker representerar just de institutioner som har granskats: NUNSKI, MUS 65, kulturrådet, Moderna museet och Nationalmuseum. Det är för övrigt i mycket stor utsträckning samma personer som sitter i ledningen. Det är självklart att de avstyrker de förslag som nu föreligger. Det är heller inte någonting som vi blivit särskilt upprörda över. De konkreta förslagen som vi kommit med är de förslag som jag här har nämnt i sex punkter. Vi har hemställt att Kungl. Maj:t skall pröva dem — vilket jag förutsätter kommer att ske — tillsammans med resultatet av pågående utredningar. Jag vill till slut återge vad vi har skrivit, nämligen att varje tanke på censur eller styrning av det konstnärliga skapandet är utesluten. Jag kommer inte att delta i den här diskussionen med dem som eventuellt tar till orda efteråt eller med interpellanten. Eftersom den skrivelse som vi har framlämnat inte går till riksdagen har detta varit ett just sätt att redovisa vad den innehåller.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om fri konst ur en annan synvinkel. Det gäller en annan gren inom konsten, nämligen teatern. Det blir allt vanligare att Sveriges Radio helt stoppar teaterpjäser och filmer, som har samhällskritiskt innehåll, eller kräver att censur skall företas innan visning i TV kan komma i fråga. Producenten har då att välja mellan att klippa det mest kontroversiella eller att pjäsen eller filmen helt stoppas. Oftast åberopas kvalitetsskäl för dessa ingrepp. Denna bannbulla har drabbat i första hand de fria teatergrupperna och andra fristående teateroch filmproducenter som har en annan grundsyn än de som företräder det etablerade samhället har. För att belysa detta vill jag nämna några program som stoppats av TV 2:s ledning den senaste tiden. Ett program av Peter Nestler — ”Får de komma tillbaka?” — handlade om nynazismen i Västtyskland. Det innehöll kritik av den tyska socialdemokratin. Det stoppades av kvalitetsskäl. Ett program av Peter Curman, ”Jo men visst finns det fängelser”, var uppfört av Turteatern. Det var ett barnprogram, och det stoppades därför att det i slutscenen talades om en affärsman som placerat sina miljoner i utlandet. Det påpekades i programmet att det var helt lagligt. Affärsmannens namn nämndes inte, men antalet miljoner stämde in på Victor Hasselblads penningplaceringar i utlandet. Enligt TV 2:s ledning förelåg risk för åtal för förtal. Hasselblad skulle således kunna stämma Sveriges Radio därför att man hade visat ett program och nämnt hans miljoner som smusslades undan på ett enligt gällande lagar helt legalt sätt. TV-ledningen krävde att scenen skulle tas bort. Producenten böjde sig för detta och klippte bort det kontroversiella avsnittet. Kvalitetsskäl angavs också när man stoppade Sara Lidmans pjäs ”Marta Marta”, som uppfördes av Västerbottensensemblen. Filmligans och Boris Ersons dokumentära filmmaterial om almarna i Kungsträdgården stoppades av TV 2-ledningen av kvalitetsskäl. Filmen belönades sedan med Filminstitutets kvalitetspris. Först därefter visades den i TV 1. Lars Westmans film ”Kamrater, motståndaren är välorganiserad” har köpts av Sveriges Radio och skulle ingå i en serie dokumentärfilmer. I en av scenerna uppträder en av Sveriges Radios reportrar mindre hedersamt, och dessutom är filmen kritisk mot LO. Med hänvisning till risk för åtal stoppades filmen. Det senaste fallet där TV 2-ledningen ingripit och krävt censur eller stoppande av en teaterpjäs gäller ”Tjyveribolaget”, som har spelats på 35 platser runt landet av Nationalteatern i Göteborg. Eftersom jag själv har sett pjäsen och anser mig kunna bedöma innehållet, skall jag också uppehålla mig litet vid den. Skapandet av denna pjäs har skett i intimt samarbete med hamnarbetarna i Göteborg, och pjäsen återger förhållandena före och efter strejken i Göteborgs hamn 1969. Det har tagit gruppen nära ett års arbete med intervjuer bland hamnarbetare, besök på fackföreningsmöten, protokolläsning och genomgång av Hamnarbetarefackföreningens historik och Transportarbetareförbundets kongressprotokoll — dock har det huvudsakliga arbetet inriktats på samtal med hamnarbetare som är verksamma i Göteborgs hamn. Nationalteaterns pjäs ”Tjyveribolaget” återger på ett mästerligt och förtjänstfullt sätt de förhållanden som hamnarbetarna arbetade under vid den tid då pjäsen gjordes. Tyvärr måste jag konstatera att förhållandena inte har förändrats nämnvärt. Pjäsen tar upp arbetsmiljön, skyddsverksamheten och ackordsjäktet med kritisk skärpa. Man skildrar arbetsledarnas dilemma att stå mellan två eldar: å ena sidan arbetsköparnas krav att i första hand driva arbetet så effektivt som möjligt i akt och mening att skapa största möjliga profit och å andra sidan arbetarnas krav på tillmötesgående. Pjäsen kritiserar starkt den förhandlingsordning som tillämpas här i landet. Men den kritiserar också toppförhandlarnas agerande, den granskar kritiskt det samröre och den intimitet som förekommer mellan förhandlare och arbetsköpare. Den belyser hamnarbetarnas kamp för bättre arbetsförhållanden och andra mera mänskliga lönesystem än ackordssystemet. Pjäsen belyser vidare betydelsen för arbetarna av § 32. Arbetsköparnas maktfullkomlighet kommer också i dagen på ett utomordentligt sätt. Det sägs också klart ut vilka grupper som är beredda att ställa upp som strejkbrytare; i det aktuella fallet studenter med vita mössor och Demokratisk allians” märke på rockslaget. Det är ett stycke teater som återger en bister verklighet ur arbetslivet för en grupp arbetare i vårt samhälle. Det kan också sägas att efter varje föreställning har publiken fått diskutera innehållet och ge till känna sin värdering av pjäsen. Det har därvid inte vid något tillfälle framförts synpunkter som ens kunnat tolkas som kritik eller på något sätt varit anmärkande, inte ens från ledande fackligt håll. Den scen på två minuter som orsakade TV 2-ledningen att stoppa pjäsen har jag begärt att få. Jag har också erhållit den och skall nu återge den. I den anstötliga scenen återges i satirisk form ett sammanträffande i himlen mellan Stuvareförbundets direktör Nils Johansson, Transports förbundsordförande Hans Ericson och förbundsombudsman Gunnar Gustafsson. Den lyder på följande sätt: ”Gunnar Gustafsson: Jag har ett litet avtalsförslag här ... Hans Ericson: AVLAT! Gunnar, här i himlen säger vi avlat — arbetsgivarens förlåtelse. Gunnar Gustafsson: Jag har ett avlatsförslag från hamnarbetarna i Göteborg. Hans Ericson: Vad gäller det? Gunnar Gustavsson: Det gäller månadslön. Hans Ericson: Förkasta det! Gunnar Gustafsson: Nej, det går inte; dom vill rösta om det. Hans Ericson: Dessa förtappade, förhatliga kommunister! ... Men Gunnar, hur har du kunnat ta det så här högt upp, på förhandlingsnivå? ... Vill du mista dom räntefria lån som du uppbär från förbundet? Eller vill du inte låna förbundets sommarstuga i fjällen mera?” Vad teatergruppen här vill ha fram är att beslut fattas över huvudet på arbetarna utan att de kan på något sätt påverka dessa. Att det samarbete och den intimitet som förekommer kommer i dagen och inte accepteras av arbetarna vill man också visa fram på ett symboliskt sätt. Man vill dessutom ha fram det beroendeförhållande som kan uppstå genom förekomsten av lån från förbundet. I scenen nämns även öÖverens kommelsen om den jordenruntresa som Transports ordförande och förbundsombudsman företar. Detta program skulle ha visats i TV 2 den 23 april i år och annonserades under rubriken ”De fria teatergrupperna” med underrubrik: ”Akta dej så du inte sticker dej på kroken”. Programrubriken är hämtad från Nationalteaterns pjäs ”Tjyveribolaget”, som handlar om Göteborgs hamnarbetare. Avsnitt ur pjäsen ingår i programmet, vilket ingår i TV 2-serien om villkoren för vår kultur. Den här gången handlar det om de fria teatergrupperna, som kulturrådet tänkt föreslå ökat stöd till. På en ABF-konferens i Sunne diskuterar blivande teaterarrangörer de fria grupperna. Programmet stoppades av ledningen för TV 2, närmast av Lars Ag. Jag skall här citera Ags motivering för att stoppa programmet. I Aftonbladet för den 24 april säger Lars Ag: Jag konsulterade våra jurister och fick beskedet att det förelåg risk för åtal. Det finns vissa sekvenser som kunde uppfattas som ärekränkande för namngivna personer. Inslaget från ”Tjyveribolaget” är omkring åtta minuter långt. Av dem ansågs två minuter vara ärekränkande. Beslutet om sändningsstopp föregicks av en hård strid mellan Lars Ag och producenten för programmet Lars Krantz. Krantz ”erbjöds” av Ag att klippa bort de två minuterna, men han vägrade. Då stoppades det halvtimmeslånga programmet. I Dagens Nyheter för den 6 maj har införts ett öppet brev av Svenska hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg, där man från hamnarbetarhåll på det bestämdaste protesterar mot denna censur. Avslutningsvis heter det: Vi hamnarbetare anser att pjäsen som helhet borde sänts i TV. Den ger en bild av verkligheten såsom vi ser den, och vi anser att vi har rätt att visa hur vi upplever vår situation. Att de fackliga pamparna inte inser sitt handlande på samma sätt som vi gör, det är förklarligt, men att därför censurera programmet i TV anser vi vara åsiktsförtryck och ett hot mot yttrandefriheten. Hamnarbetarna kräver vidare samma yttrandefrihet för Sveriges Radio-TV:s anställda som för övriga teateroch kulturarbetare. Karlstads kulturpolitiska förening har också protesterat mot ingripandet, och flera protester är att vänta. Det måste med eftertryck sägas, att det inte är teatergrupperna och producenterna som censureras eller helt tystas. De teaterpjäser och filmer som jag här har nämnt är nästan uteslutande produkter som framskapats i intima kontakter med det arbetande folket i gruvorna, i hamnarna och på andra arbetsplatser. Det är folkets röst återgiven av producenterna. Om detta förhållande skall fortsätta och t.o.m. försämras, kan man inte tala om fritt konstutövande och än mindre tala om att man värnar om det fria konstnärliga skapandet. Den återgivna scenen ur pjäsen ”Tjyveribolaget” visar verkligheten. Visst förkastades göteborgarnas avtalsförslag av förbundsledningen. Det kom aldrig att ligga till grund för förhandlingarna. Och visst förekommer det att fackföreningsfunktionärer har fått lån ur förbundskassan. Det är redan offentliggjort genom en mycket het debatt, som förekom på förbundets kongress 1965, där funktionärerna också namngavs. Pjäsen har stoppats för att den blottar sanningar, som är obehagliga för Stuvareförbundet och för Transport arbetareförbundet och dess högsta ledning. Sådant får inte sägas i TV. Det är anstötligt, och det föreligger risk för åtal. För att ytterligare understryka äktheten av pjäsen och vad den har återgivit vill jag läsa upp ytterligare ett citat. Det är ur en inervju med direktör Magnäs i Stuvareförbundet och förbundsordföranden i Transportarbetareförbundet. Intervjun var införd i Arbetar-Tidningen nr 85 1971. Efter det att man nämnt en jordenruntresa säger direktör Magnäs att ”Stuvareförbundet samarbetat så bra med Transport i senaste uppgörelsen att man ansåg det ”värdefullt” att bjuda med Hasse Ericson

Herr talman! På fru Rydings fråga vill jag svara följande. Den principiella uppfattning och inställning till kulturpolitiken som regeringen har gett uttryck åt tidigare har jag bekräftat i dag, och den ligger fast. Statsministern har också gjort ett liknande uttalande med anledning av frågor i dagspressen. Den principiella uppfattningen kommer också att ligga fast i samband med behandlingen av kulturrådets betänkande. Det som kommer att ske är att vi inom några månader får ett förslag. Det förslaget kommer säkerligen att väcka stor uppmärksamhet och diskussion i massmedia. Förslaget kommer att remitteras så att en rad olika organisationer, institutioner och grupper får tillfälle att yttra sig. Jag skulle tro att det blir en av de största remissomgångar som någonsin genomförts. På grundval av denna allmänna offentliga diskussion kommer regeringen att framlägga sitt förslag till riksdagen. Riksdagen får sedan vid den sedvanliga utskottsbehandlingen och debatten här i kammaren tillfälle att göra sitt ställningstagande. Jag menar därför att vi har skapat utomordentligt goda förutsättningar för att under full insyn och med möjligheter att framföra synpunkter från vitt skilda grupper till slut genomföra sådana praktiska förslag som vi finner riktiga från principiella utgångspunkter. Det gäller ju också att få en sådan utformning av bl.a. organisationsfrågorna som är effektiv och leder till ett sådant arbete som både kulturarbetarna, konsumenterna och skattebetalarna tillsammans kan vara tillfredsställda med. I det avseendet tror jag inte det finns minsta anledning att hysa någon oro. Herr Hallgren riktade egentligen en helt ny interpellation till mig, nämligen om Sveriges Radios verksamhet. Mot bakgrunden av bl.a. det inlägget vill jag ändå sätta in den här diskussionen i dess svenska kulturpolitiska sammanhang. Man kan nämligen lätt få intrycket att det råder ett fruktansvärt förtryck och ett ständigt undertryckande av yttrandefriheten. Jag vill ändå påstå att vi har ett kulturklimat i detta land som positivt skiljer sig från stora delar av världen. Vi utövar inte förtryck och ännu mindre förföljelse av enskilda författare för att de råkar ha en viss uppfattning som inte överensstämmer med den sittande regeringens. Herr Hallgren liksom andra som kan vara missnöjda med ett program eller stoppandet av vissa program har möjlighet att göra anmälan till radionämnden, som tar upp sådana ärenden till prövning i enlighet med avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Jag kan självfallet inte i dag gå in på en diskussion om dessa enskilda program, eftersom jag inte har sett dem och dessutom inte heller har rätt att utöva påtryckningar åt vare sig det ena eller det andra hållet. Jag har nyligen besvarat en interpellation av herr Johansson i Skärstad beträffande just denna fråga. Mitt råd till herr Hallgren blir därför att han vänder sig till radionämnden, som får pröva om det har skett något som inte överensstämmer med avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Regeringen kan inte ingripa i detta fall, eftersom i vårt land regeringen inte har möjlighet att styra Sveriges Radios programutbud. Jag förutsätter att det inte heller är herr Hallgrens mening att vi skall införa något sådant.

Herr talman! Normalt brukar jag uttrycka mig mycket kortfattat från den här platsen, och jag beklagar att jag den här gången blir något mera mångordig. Det hänger samman med att det rör sig om en ytterst viktig fråga. Det finns ett påstående, en detalj, i riksdagens revisorers skrivelse av den 7 april till Kungl. Maj:t som jag finner nödvändigt att kommentera — och korrigera. I skrivelsen berör revisorerna inledningsvis — av goda skäl mycket kortfattat — de remissyttranden som inkommit på grund av den granskningspromemoria som i juni förra året upprättades på revisorernas kansli. Man konstaterar att i stort sett samtliga remissinstanser tar avstånd från promemorians synpunkter och rekommendationer — affekterat, som det sägs. Ett av de få undantagen skulle vara Svenska kommunförbundet. Enligt revisorerna ”ställer sig positivt till tankegångarna i granskningspromemorian och tillstyrker förslaget om styrelser med förtroendemannainslag — — —”. Enligt revisorernas egen sammanfattning av promemorian förra året innehåller denna bl.a. följande fem tankegångar: Kritik riktas mot vissa utställningar på grund av deras ”starka inriktning på propaganda för speciella grupper och åsikter”. Man framhåller att de aktuella institutionerna är skyldiga att följa av Kungl. Maj:t och riksdag angivna riktlinjer och att de alltså brustit i det hänseendet. Man menar att riktlinjerna har en alltför generell utformning och att detta utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Man uttrycker önskemål om en fastare administrativ styrning och en bättre dokumentation av utställningarnas innehåll. Ställer sig nu Kommunförbundet, som revisorerna hävdar, i sitt remissvar positivt till dessa kritiska tankegångar? Inte alls! Förbundsstyrelsen konstaterar i sitt remissyttrande inledningsvis att ”de grundläggande tankegångar som kommer till uttryck i granskningspromemorian beträffande den statliga utställningsverksamheten har betydande principiellt intresse även på den kommunala sidan”. Möjligen är det just denna formulering som tolkats på ett alldeles speciellt sätt av revisorerna — någon annan kan det knappast vara. Förbundets yttrande berör emellertid inte alls den kritik som i promemorian framförts mot utställningsverksamhetens innehåll eller de önskemål som framförts om en ”fastare administrativ styrning av verksamheten” eller om behovet av stramare riktlinjer. Detta förbigås med en ganska uttrycksfull tystnad — sedan man betonat dels att de konstnärliga uttrycksformer som utövar samhällsoch personkritik med hjälp av överdrifter, karikatyr och satir utgör omistliga inslag i ett demokratiskt samhälle av vår typ, dels att stor konstnärlig frihet bör råda inom de statliga och kommunala kulturinstitutionerna. Kommunförbundet övergår därefter till att diskutera en angränsande frågeställning, en frågeställning som över huvud taget inte berörts av riksdagens revisorer men som länge varit något av ett bekymmer inom den kommunala sektorn — hittills dock, såvitt jag vet, endast av teoretisk natur. Och den frågeställningen gäller det straffoch skadeståndsrättsliga ansvaret för vad som exponeras eller äger rum på en utställning eller under en teaterföreställning eller vid andra publika kulturevenemang. Yttrandefriheten, och därmed också den konstnärliga friheten, har ju vissa i lagen uppdragna gränser, om ock tämligen diffusa. Om dessa gränser överträds, kan straffeller skadestånd utdömas. Frågan om vem ansvaret i så fall drabbar har vållat kommunerna tilltagande bekymmer. Detta hänger givetvis samman med att den konstnärliga verksamheten fått en alltmera provocerande och kontroversiell karaktär, samtidigt som de kommunala kulturinstitutionerna blivit de helt dominerande distributionskanalerna. Jag skall inte fördjupa mig i detta intrikata problemkomplex. Det är min, liksom kulturrådets, förhoppning att 1970 års massmedieutredning skall presentera en vettig lösning på dessa frågor, innan den skiljer sig från sitt uppdrag. Med detta vill jag ha sagt att riksdagens revisorer har läst Kommunförbundets remissyttrande alltför hastigt och slarvigt, om de föreställer sig att de där får stöd för sin kritik mot viss statlig utställningsverksamhet. I ett hänseende har emellertid revisorerna fattat Kommunförbundets yttrande rätt. Förbundet ställer sig bakom tanken att de aktuella statliga institutionerna ställs under ledning av styrelser med förtroendemannainslag — alltså mer eller mindre parlamentariskt tillsatta styrelser. Den tankegången är naturlig för Kommunförbundet och för kommunalpolitiker i allmänhet. De kommunala kulturinstitutionerna står ju regelmässigt under ledning av styrelser, som på ett eller annat sätt har parlamentariskt inslag. Från konstnärsoch kulturarbetarhåll har det emellertid rests invändningar. Man är rädd för att parlamentariker skall lägga sig i kulturlivet, man är rädd för att de politiskt förtroendevalda i kompromissens namn skall lägga en tung hand på den konstnärliga yttrandefriheten, verka utslätande, nivellerande, avlägsna gadd och sälta. De förtroendevalda anses stundom representera ett etablerat samhälle, de värjer sig alltför energiskt mot den konst som ifrågasätter normer och värderingar i deras etablerade samhälle. Konstnärernas riksorganisations riksmöte 1972 formulerar det i ett uttalande så att parlamentariskt tillsatta mämnder eller styrelser ”lägger munkavel på konstnärerna”. Institutionernas verksamhet bör innehållsmässigt i stället helt fritt ledas av en institutionschef, tillsatt för en kortare eller längre tid. Detta är, menar man, en förutsättning för en fri och mångsidig konstnärlig och kulturell verksamhet. Också Kommunförbundet eftersträvar ett så fritt och mångsidigt kulturoch konstutbud som möjligt. Men man påpekar att de kommunala kulturinstitutionerna ofta har en inte eftersträvad, men faktiskt existerande lokal monopolställning. Risk finns därmed för ensidighet i verksamheten, om beslutsfunktionerna alltför fast knyts till en person eller till en liten grupp av tjänstemän. Samma risk finns givetvis inom centrala, statliga institutioner. Munkavlar kan finnas på många håll. Och denna risk för ensidighet kan enligt Kommunförbundet bäst mötas genom att ansvaret för institutionernas verksamhet ytterst läggs hos en styrelse med parlamentariskt inslag, där olika meningsriktningar och värderingar är representerade. Frågan om vilken ordning som mest gynnar yttrandefriheten — i detta ords vidaste mening — är ännu inte slutdiskuterad. Goda skäl talar för såväl den ena som den andra lösningen. Det finns åtskilligt i riksdagens revisorers skrivelse som kan tas till intäkt för att man i de här sammanhangen helt bör satsa på tjänstemännen och akta sig för parlamentarikerna. Men revisorerna är ju utsedda att fullgöra andra betydelsefulla samhällsuppgifter och torde besitta föga rutin att bedöma och värdera de aktuella konstnärliga strömningarna. Ledamöterna i styrelsen för en samhällelig kulturinstitution utses givetvis efter helt andra kvalifikationskriterier. Kommunförbundets tanke är självfallet att institutionsstyrelserna i huvudsak skall syssla med verksamhetens allmänna inriktning, verksamhetens omfattning, organisatoriska frågor, anslagsäskanden osv. Den rent praktiska verksamheten och dess innehåll är en angelägenhet i första hand för institutionschefen och hans medarbetare. Styrelsens frihet att i konkreta fall göra egna bedömningar av verksamhetens innehåll och fatta avgörande beslut måste — med Kommunförbundets formulering — begagnas med största sparsamhet. Det rör sig här om besvärliga avvägningar. Ansvarsfördelningen inom de statliga kulturinstitutionerna analyseras ingående i kulturrådets kommande betänkande. Vi kan räkna med att den analysen kommer att ge nytt material till diskussionen. Avslutningsvis vill jag göra en mera allmän reflexion kring revisorernas skrivelse och de tankegångar och värderingar som kan skönjas bakom den. I sitt svar på fru Rydings interpellation har statsrådet Ingvar Carlsson understrukit, att regeringen står fast vid dåvarande utbildningsministern Olof Palmes deklaration år 1969 kring den konstnärliga friheten och samhällets kulturpolitik. Något annat var självfallet inte att vänta. Det rör sig dock om en deklaration med sådant innehåll att det är angeläget att den upprepas med inte alltför långa mellanrum. När promemorian från revisorernas kansli offentliggjordes i juni förra året väckte den, som redan påpekats, en häftig debatt. Praktiskt taget alla inlägg i pressen var starkt negativa mot promemorians innehåll och förslag. De remissyttranden som kom in var genomgående bestämt avvisande mot tankegångar och formuleringar i granskningspromemorian. När nu riksdagens revisorer i sin skrivelse återkommer till i stort sett samma funderingar och förslag, måste det ha skett efter ingående diskussion och överväganden. Skrivelsen är inget olycksfall i arbetet utan ett bestämt och genomtänkt ställningstagande. Det är av det skälet den inte bör nonchaleras — trots Kungl. Maj:ts beslut att lägga den till handlingarna. I bakgrunden ligger en besvärlig demokratisk konflikt. Ingen vettig människa i dag ifrågasätter i och för sig yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Det gör inte heller riksdagens revisorer. Men revisorerna ifrågasätter att vissa konstnärliga uttryck, som för dem framstår som misshagliga, frånstötande och som ensidig politisk propaganda, skall bekostas med skattemedel. Och revisorerna står naturligtvis inte isolerade därvidlag — de har säkerligen en tämligen stark allmän opinion bakom sig. Den här konflikten är inte löst i och med Kungl. Maj:ts ställningstagande. Den kommer att ge sig till känna på nytt — i andra sammanhang och i andra beslutande församlingar. Vårt konstoch kulturliv blir undan för undan alltmer beroende av samhälleliga insatser. I år satsar samhället — staten, landstingen och primärkommunerna — totalt upp emot 900 miljoner eller 1 miljard kronor på den fria kultursektorn; den exakta summan är omöjlig att räkna fram. Detta belopp kommer att stiga under kommande år — sannolikt i ganska snabb takt om den ekonomiska utvecklingen blir gynnsam.

Konstnärerna — av alla kategorier — har i alla tider sett som sin uppgift att ifrågasätta det samhälle i vilket de lever, diskutera de rådande värderingarna och pröva nya värderingar. Det är inget nytt. I ett samhälle som vårt måste man stödja och stimulera alla former av konstnärlig verksamhet — inte därför att man bör se med liberalt överseende på konstnärliga krumsprång — utan därför att den konstnärliga friheten är en del av yttrandefriheten och därför att den kontroversiella, provocerande och ifrågasättande konsten är en nödvändighet för vår demokratis fortbestånd och utveckling.

Herr talman! Det har föga uppmärksammats att en av riksdagens revisorer, herr Sven Gustafson i Göteborg, har reserverat sig mot den skrivelse som riksdagsrevisorerna har tillställt Kungl. Maj:t.

Jag anser att det bör råda stor konstnärlig frihet inom statliga kulturinstitutioner. Konsten har ofta inneburit kritik av det etablerade samhället. Denna kritik har skett i karikatyrens form, har haft starka satiriska inslag och innehållit överdrifter. I en tid som karaktäriserats av ett stort intresse för samhällsfrågor är det ganska naturligt att konsten haft starka politiska inslag. Att den konstnärliga friheten inte innebär skyldighet för en statlig institution att ge en utställning just den form som de deltagande konstnärerna önskar, framgår klart av det ställningstagande som Riksutställningars ledning gjorde under förberedelserna för utställningen ”Förbud mot handikapp”. En konflikt uppstod mellan den arbetsgrupp som skulle göra utställningen och ledningen. Denna vägrade att acceptera det preliminära resultatet av arbetsgruppens verksamhet därför att den orsaksanalys som presenterades var otillräcklig, förgrovad och ointressant. Den allvarligaste invändningen var dock att det preliminära utställningsmaterialet med sitt tydliga ideologiska hemvist försökte sätta en ideologisk hallstämpel även på strävandena att öka tillgängligheten i samhället för de handikappade. Ledningen för Riksutställningar kunde inte under några omständigheter acceptera en sådan turnering av utställningens syfte och budskap. Jag har anfört detta för att visa att det finns situationer då en institution, som anordnar med statsmedel finansierade utställningar, konstaterar att den inte kan engagera sig i en målmedveten och ensidig politisk propagandakampanj. Jag kan instämma i uttalandet i revisorernas skrivelse att det finns en principiellt och praktiskt viktig skillnad mellan att förmedla konst, innefattande även politisk konst, å ena sidan och att driva propaganda för en viss politisk uppfattning å den andra sidan. Att missgrepp skett i utställningsverksamheten är uppenbart. Jag vill instämma i vad ordföranden för Svenska Institutet säger i det särskilda yttrande, som är fogat till remisshandlingarna.

Att av samhället finansierade organ underlättar detta genom sk arbetsbidrag eller genom att utställa sådana karikatyrteckningar eller genom att på utställning i utlandet distribuera nummer av den tidning som sprider dessa teckningar måste anses antingen som ett instämmande i den antisemitiska åskådning som tecknaren gör propaganda för genom sina arbeten eller som allvarlig omdömeslöshet. I båda alternativen har det ansvariga organet ådagalagt ett bristande ansvar i sin verksamhet.” Revisorernas förslag om att institutionerna skulle ställas under styrelser med parlamentariskt inslag får inte på något sätt tolkas som en önskan om politisk censur eller någon tro på att politiker skulle vara speciellt lämpade att vara konstkritiker. Däremot kan säkerligen parlamentariker ha bidrag att ge till den diskussion som enligt vad Konstfrämjandet anför i sitt remissyttrande bör äga rum ”beträffande institutionens grundsyn och uppgifter i stort så att inte utställningspolitiken ensidigt bestäms med utgångspunkt från värderingar hos enstakatjänstemän”. Det torde vara av denna anledning som Konstfrämjandet ställer sig bakom revisorernas förslag på denna punkt samtidigt som organisationen uttalar sig mot censur från kulturinstitutionernas sida. Enligt min uppfattning bör en statligt finansierad utställningsverksamhet kännetecknas av stor konstnärlig frihet, innefattande även kritik av det etablerade samhället. Den kan emellertid inte låta sig utnyttjas för ensidiga politiska propagandakampanjer och inte heller ge rum för en konst som utmärkes av råhet och antisemitiska inslag. Om detta iakttages, kan s k temautställningar vara en lämplig form för utställningsverksamhet. Av det föregående torde framgå att jag ansluter mig till majoritetens förslag att särskilda styrelser med parlamentariskt inslag inrättas. Dessa styrelser bör arbeta från de allmänna utgångspunkter som jag angivit i denna reservation.” Jag vill bara tillägga att jag ansluter mig till de liberala värderingar som herr Gustafson i Göteborg hävdar i denna reservation till riksdagsrevisorernas skrivelse.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att ordföranden för riksdagsrevisorerna, fru Nancy Eriksson, verkligen hade ett behov av att försöka förklara sig. Trots att hon har avvikit från kammaren, vill jag anföra något med anledning av vad hon sade. Fru Eriksson deklarerade i dag att hon inte har någon annan uppfattning än den som statsrådet Ingvar Carlsson har redovisat i sitt interpellationssvar till mig. Men det är väl synd att denna uppfattning kom så sent som i dag. Eller kan det kanske betyda att riksdagsrevisorernas ordförande tar avstånd från de förslag som tagits upp i den promemoria hon varit med om att godkänna? Givetvis har riksdagsrevisorerna rätt att utföra sitt arbete, men att lägga fram preciserade förslag som innebär att man driver kursen hårt åt höger kan väl inte vara deras uppgift. Detta är något som man måste uppmärksamma och varna för. Något måste det väl betyda, åtminstone för den socialdemokratiska delen av riksdagsrevisorerna, att nästan den enda tidning som helt accepterat riksdagsrevisorernas promemoria med förslag är Svenska Dagbladet. Vidare bör det väl också säga riksdagsrevisorerna någonting att regeringen utan beaktande lagt deras skrivelse till handlingarna. Sedan är jag glad över att statsrådet Ingvar Carlsson klart och bestämt deklarerade att vad som har sagts i svaret också kommer att ligga fast i samband med behandlingen av kulturrådets betänkande. Det anser jag vara positivt och bra liksom också att detta betänkande kommer ut till en verklig massdiskussion, så att de viktiga förslag som där kommer att framställas får en allmän offentlig belysning. Jag är helt tillfredsställd med statsrådet Carlssons förklaring i detta avseende.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat när regeringen kommer att ta ställning till Bro Ångsågs AB i Vansbro framställning om lokaliseringsstöd. Ärendet har avgjorts i förra veckans konselj.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig hur jag bedömer resultatet av försöken med könskvotering vid intagning till viss utbildning. Erfarenheterna av försöksverksamheten för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i vissa utbildningar är hittills begränsade. Försöksverksamhet har under läsåret 1971/72 bedrivits inom förskollärarutbildning och administrativ ADB-utbildning. Resultatet har när det gäller förskollärarutbildningen varit klart positivt och beslut har fattats om en förlängning av försöksverksamheten för läsåret 1972/73. När det gäller ADB-utbildningen är bilden splittrad. Erfarenheterna visar att man måste ändra den i detta sammanhang tillämpade metoden för att få en positiv effekt. Inom utbildningsdepartementet övervägs för närvarande huruvida ytterligare försök med ADB-utbildningen skall ske. Den hittills genomförda försöksverksamheten har uppmärksammats mycket i den allmänna debatten, vilket i sig kan ha positiva effekter för även andra studievägar än dem som omfattas av försöksverksamheten.

Herr talman! Syftet med den här försöksverksamheten har naturligtvis varit gott. Det har varit att stimulera till okonventionella studieval. Men när det gäller resultatet måste man ställa sig frågan om utbildningsministerns relativt positiva omdöme verkligen är befogat. I fråga om ADB-utbildningen har resultatet faktiskt blivit inte att man har gjort det lättare för kvinnliga sökande, som man hade tänkt sig, utan tvärtom att det har blivit svårare för kvinnliga sökande att komma in på grund av den metod som man har använt för könskvoteringen. Då räcker det inte att säga att bilden är splittrad. Nej, det är ett klart negativt resultat. Summan av kardemumman har ju blivit att — trots att kvinnorna är diskriminerade i vårt samhälle — staten på två utbildningsvägar ytterligare har diskriminerat kvinnliga sökande, nämligen dels när det gäller ADB-utbildning och dels när det gäller förskollärarutbildning. Detta kan inte gärna anses vara något annat än en negativ utveckling. Självfallet kan man, som utbildningsministern gör, se något positivt i att det blir debatt om saken, och från denna utgångspunkt är naturligtvis varje misslyckande inom förvaltningen eller regeringen positivt, ty man kan vara säker på att det blir debatt om det. Men det är ändå att ha väl lågt ställda anspråk. Från principiella utgångspunkter är denna kvotering naturligtvis mycket tvivelaktig. Den kan t.ex. när det gäller förskollärarutbildningen leda till att en flicka, som vet att hon kommer att bli diskriminerad på en hel del andra utbildningsvägar och som därför söker utbildning till förskollärare, finner att hon även då blir diskriminerad. I stället tar man en manlig sökande som är sämre kvalificerad än hon. Ett förfarande som innebär, att man blir behandlad på ett sämre sätt därför att man tillhör ett visst kön, är vad man brukar kalla könsdiskriminering. Om man hade tillhört det andra könet skulle man ha fått den utbildning som man ville ha. Metoden har också den negativa effekten att de ungdomar som planerar sin utbildning känner en stor osäkerhet. De vet inte hur de skall lägga upp sina studier för att meritera sig till den utbildning som de vill ha. Jag vill därför fråga utbildningsministern om inte erfarenheterna snarast ger vid handen, att man borde försöka finna andra metoder än könskvotering för att säkerställa en mera okonventionell rekrytering till högre studier. Det viktigaste är inte kvoterna utan att man stimulerar dem, som skall skaffa sig en utbildning, att mera följa sin personliga lämplighet och sina egna intressen än det kön de tillhör.
Herr talman! Självfallet är de viktigaste åtgärderna de som herr Romanus nämner i slutet av sitt anförande: information och upplysning, studieoch yrkesvägledning och det som står i läroplanen för vår skola om att nuvarande förhållanden när det gäller könsrollerna öppet skall ifrågasättas. Jag vill inte på något sätt övervärdera de två försök vi gjort med könskvotering, men vi har inte heller ansett att vi helt skall utesluta den möjligheten. Jag vill bara från förskollärarutbildningen nämna som exempel att vi höstterminen 1969 hade totalt 15 manliga sökande, höstterminen 1971 hade vi 275 och vårterminen 1972 ungefär lika många. Jag är tämligen övertygad om att vi utan könskvoteringen inte hade nått upp till en relativt sett så pass hög siffra för manliga sökande som nu blivit fallet. Men jag ser ingen som helst motsatsställning mellan denna lilla försöksverksamhet och de stora generella åtgärderna, som vi självfallet bör försöka fortsätta att driva med full kraft. Det dystra är ju att vi inte på utbildningsområdet liksom inte heller i övrigt i samhället nämnvärt har lyckats rubba de invanda valen. Konservatismen är på detta område ovanligt stark.

Herr talman! Jag har, som jag nämnde i mitt förra inlägg, all respekt för utbildningsministerns syfte med dessa försök. Jag delar också hans bekymmer över tendenserna när det gäller ungdomens studieval. Men frågan är ju hur man skall bedöma resultaten av de här försöken. Det som statsrådet Carlsson nu senast sade, styrker närmast den mening jag nyss framförde, nämligen att det är antalet sökande av olika kön till utbildningslinjerna som är det väsentliga, inte det förhållandet att man sedan vid intagningen behandlar de sökande olika. Kan man på olika sätt stimulera till ett okonventionellt studieval, tror jag för min del att denna könskvotering inte har så stor betydelse. Det är klart att man kan säga att de principiella invändningarna inte väger så tungt när det gäller en rätt begränsad försöksverksamhet, men då är ju också utbytet också ganska begränsat, och i det här fallet har det t.o.m. varit negativt. Om man emellertid börjar bygga ut könskvote ringen att gälla över en större del av utbildningen, tror jag nog att vi kommer att få uppleva en ganska stark reaktion. Vi hade tidigare könskvotering i folkskollärarutbildningen, och den fick man lov att avskaffa, bl.a. därför att den upplevdes som mycket orättvis. Den avskaffades på tillskyndan av bland andra de fackliga organisationerna. Jag är närmast av den uppfattningen att försöksverksamheten med könskvotering snarare är i vägen för andra och principiellt mera tillfredsställande metoder att få en bättre rekrytering. Risken är inte bara att man, som i det här fallet, misslyckas och motverkar syftet. Det är möjligt att man kan hitta mera praktiska metoder för könskvotering än man nu har använt. Men jag vet inte riktigt hur det skall gå till, och jag undrar om herr Carlsson har någon idé om hur man skall kunna undvika misslyckanden i framtiden. Det kan ju inte få gå till som det har gjort den här gången. Det är inte bara praktiskt svårt att handha en könskvotering, utan om man tillämpar metoden i större skala och det blir uppenbara orättvisor — som det var i folkskollärarutbildningen tidigare, där alltså flickor måste ha betydligt högre betygspoäng än pojkar för att de skulle komma in — så diskrediteras hela arbetet för större jämlikhet mellan män och kvinnor. Då kommer människor att säga att det är någonting skumt med detta, och det vill vi väl helst undvika. Jag vill alltså fråga herr Carlsson om det finns några idéer för hur man skall kunna undvika de här skadliga verkningarna, om man tänker sig fortsätta försöksverksamheten. En årgång till där man diskriminerar kvinnorna över hela linjen kan ju ändå inte godtas.
Herr talman! Redan av mitt svar framgår att erfarenheterna av försökskvotering i ADB-utbildningen ger anledning till omprövning när det gäller metoderna. En sådan sker för närvarande, men vilka direkta slutsatser som kan dras är jag för dagen inte beredd att redovisa. Eventuella fortsatta försök får jag återkomma till och presentera vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Herr Adolfsson har frågat chefen för justitiedepartementet varför han inte medverkat till att avtalet mellan Sveriges Radio och staten kompletterats i fråga om pornografiska framställningar, som ifrågasattes i propositionen 1970:125. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I den nämnda propositionen konstaterade justitieministern att man inom ramen för avtalet mellan staten och Sveriges Radio angående radioföretagets programverksamhet kunde skapa tillfredsställande garantier för att sedlighetssårande framställningar inte släpps fram i radio eller TV. Det har enligt regeringens mening hittills inte framkommit något som tyder på att nuvarande avtalsbestämmelser innebär ett otillräckligt skydd i det här aktuella avseendet.

Herr talman! Det nuvarande systemet innebär att Sveriges Radio på eget ansvar med stöd av vad som stadgas i radioansvarighetslagen utövar en självkontroll i enlighet med riktlinjerna för programverksamheten i radiolagen och avtalet med staten. Verksamheten står, som är väl bekant för denna kammare, sedan under överinseende av radionämnden. Vi har ansett, från de olika utgångspunkter vi har att betrakta Svergies Radios verksamhet, att denna organisation är den bästa och den lämpligaste. Vad särskilt beträffar visning av biograffilm i TV — och det är väl det som herr Adolfsson främst avser med den här frågan — bör det observeras att Sveriges Radio och statens biografbyrå har etablerat former för ett samarbete. Ett resultat av samarbetet är bl.a. att det anges när en film är att anse som olämplig för barn. Någon förhandsgranskning från biografbyråns sida eller något annat utomstående organs sida kan självfallet inte förekomma — det skulle strida mot radiolagen. Jag vill också understryka att i samband med att filmcensurutredningen gjorde sitt utredningsarbete kom man fram till att Sveriges Radio visat minst samma hänsyn som biografbyrån till de intressen som är avsedda att skyddas genom den statliga filmcensuren. De remissinstanser som yttrade sig i anslutning till betänkandet delade utredningens uppfattning. Skulle man uppleva en situation där filmcensurbedömningen och bedömningen av vad som visas i TV går vitt isär, kommer den fråga som herr Adolfsson har aktualiserat att kunna ställas med större tyngd. Mitt svar innebär att jag inte har kunnat konstatera att en sådan skillnad föreligger.

Herr talman! Skulle det senaste exemplet som herr Adolfsson nämnde vara avgörande för filmcensuren, så är jag rädd för att vi skulle få stoppa ganska många filmer numera. Den gränsen har nog svensk film, både biograffilm och TV, för länge sedan passerat. Är frågan ställd från de utgångspunkterna, förstår jag att vi inte kan bli helt överens. Den gränsen bröt Per Oskarsson igenom för ett antal år sedan, och sedan har det nog blivit vanligare. Eftersom ett aktuellt exempel nu tas upp, vill jag bara understryka att, som herr Adolfsson sade, den här frågan har varit föremål för prövning i radionämnden. Jörn Donner-filmen friades med alla röster utom en. Jag kan bara konstatera radionämndens utslag; jag har, som jag betonade i två anföranden i går, inte rätt att kommentera det. denna debatt.

Herr talman! I går, alltså den 8 maj, kom på riksdagens bord den ifrågavarande propositionen. Om propositionstider står stadgat i 54 § riksdagsordningen.

Jag vill tillägga att i förslaget till ny riksdagsordning från grundlagberedningen föreslås ett institut enligt vilket riksdagen skall lämna sitt medgivande när propositioner avlämnas så sent. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att göra den reflexionen att denna sena proposition är ett uttryck för nonchalans från regeringens sida. Den vittnar om nonchalans i sakfrågan, eftersom det nu blir en behandling i sista stund av ärendet, en brådskande behandling. Det är dock inte vilket ärende som helst — det rör den representativa demokratin i landet, alltså en huvudfråga i våra konstitutionella funderingar och grubblerier. Men den vittnar också om en regeringens nonchalans gentemot riksdagen.
Herr talman! Det är värdefullt att herr Hernelius har påpekat det oskick som regeringen så ofta gör sig skyldig till. Det är ett bevis på den dåliga planering regeringen har — vi har sett åtskilliga bevis den senaste tiden. Och det är, som herr Hernelius säger, en nonchalans mot riksdagen. Därför vill jag instämma i herr Hernelius synpunkter att sådant här verkligen inte bör förekomma i Sveriges riksdag.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan gick in på sakinnehållet i propositionen. Det skall inte jag göra. Vad jag påtalade var det sena avlämnandet — en försening som herr Johansson dock medgav. Jag vill tillägga att de skäl som herr Johansson talar om för proposition i ärendet, och som möjligen föreligger, förelåg självfallet också under de 90 dagar då ordinarie propositionstid gäller. Det är med andra ord ett exempel på regeringens försummelse i fråga om tiden som här har framkommit.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan föredrog, som herr Hernelius påpekat, att diskutera sakfrågan. Liksom herr Johansson tycker jag att detta är en mycket väsentlig sak — så väsentlig att riksdagen borde ha haft rimlig tid att behandla den. Det är en nonchalans att komma med förslag i en fråga, som även herr Johansson tycker är väsentlig, vid den här sena tidpunkten, och det är det jag har protesterat mot. Jag har inte diskuterat innehållet i propositionen. Men det är klart att herr Johansson i Trollhättan anser sig skyldig att försvara tillvägagångssättet; något annat var väl inte att vänta.

Herr talman! Det kom man alltså underfund med i månadsskiftet april-maj, och det är bra sent. Jag anser inte att riksdagsarbetet skall ledas på det sättet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 18 behandlas inte mindre än fyra motioner, som samtliga yrkar att mervärdeskatten skall slopas vid förstagångsförsäljning av konstverk oavsett om de säljs direkt av upphovsmannen eller genom kommissionär. Eftersom vi så sent som i november månad förra året hade en debatt här i riksdagen om just denna fråga kan jag i dag fatta mig mycket kort. Förra året hänsköt skatteutskottet liknande motioner till en utredning för att söka undvika ställningstagande. I år åberopar man denna och avstyrker motionerna. Men, herr talman, vår uppfattning sedan före gående år står fast. Frågan är tillräckligt utredd och tillräckligt belyst, Nr 76 och tillräcklig kännedom finns om denna orättvisa. Konstnärerna har Tisdagen den under snart 30 år, från den första omsättningsskattens införande under 9 maj 1972 andra världskriget, kämpat emot och upplyst om frågan. Det finns alltså rn inga skäl i år heller att acceptera ett ytterligare dröjsmål med att ta bort Mervärdeskatt vid denna ”skatt på tanken”, utan bildkonstnärernas arbete skall jämföras förstagångsförmed annat konstnärligt skapande — med musik och med det skrivna säljning av konst ordet t.ex. — där ingen mervärdeskatt utgår. Det är mycket enkelt för riksdagen att besluta att rätta till denna uppenbara orättvisa.

Antar vi förslaget, har vi därmed i dag äntligen slopat en orättvisa som råder gentemot bildkonstnärerna, nämligen att mervärdeskatt nu utgår på förstagångsförsäljning av konstverk.

Herr talman! De stora olägenheterna med nu gällande skattebestämmelser vid försäljning av konst har ingående diskuterats sedan 1968. Det finns inget skäl att på nytt gå igenom den stora katalog av tunga argument som talar för ändrade regler. Jag vill bara i all korthet — det skall inte ta många sekunder — beröra det centrala argumentet i utskottet mot ett slopande av mervärdeskatten för konst. Utskottet konstaterar att den önskade ändringen i skattereglerna har kulturpolitiska konsekvenser — vilket är alldeles riktigt — och att det är fel att det kulturpolitiska stödet får formen av lättnader vid beskattning av viss kategori skattskyldiga. För att bringa någon klarhet i dessa tankegångar vill jag bara påpeka en sak. Yrkandena om att momsen skall slopas vid all förstagångsförsäljning syftar inte primärt till att vara ett stöd åt vissa konstnärskategorier. Vad motionärerna vill komma åt är en skatteregel som får negativa kulturpolitiska konsekvenser. Det är inte i första hand fråga om att ge konstnärerna ett ekonomiskt stöd utan att avlägsna ett hinder i samhällets kulturpolitik. Det här kan låta som ordrytteri och hårklyveri men det är det inte — det inser nog var och en vid närmare eftertanke. Herr talman! Jag får yrka bifall till fru Rydings och mitt yrkande, som just nu utdelas på bänkarna.

Herr talman! Det pågår en teknisk översyn av mervärdeskatten — det har vi ju även i år sagt i skatteutskottet — och därvid prövas denna fråga. Det är anledningen till att skatteutskottet är enigt — det finns ingen reservation på den här punkten. Jag vill minnas att jag, när vi förra gången diskuterade den här frågan, uttalade förhoppningen att utredningsmannen skulle finna någon lösning och framlägga ett förslag. Och jag tror mig kunna säga, efter det samtal jag har haft med honom, att han kommer med ett förslag i frågan. Då kan det ju inte finnas anledning att riksdagen nu fattar ett beslut, utan att ha reda på vilka konsekvenser detta får. Riksdagen bör i stället avvakta förslaget från utredningsmannen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I försvarsutskottets skrivning i anledning av motionen 1638 säger utskottet följande: ”Lagen om beslag å vissa skrifter är en komplettering till tryckfrihetsförordningen. Innehållet i lagens första paragraf överensstämmer i det närmaste med 10 kap. 11 § i tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen avser tryckt skrift medan lagen gäller skrift som har mångfaldigats på annat sätt än genom tryckpress.” Enligt utskottets mening skulle skillnaden inte vara nämnvärt stor. Utskottet ifrågasätter heller inte att tvångsmedel utöver vad som sägs i tryckfrihetsförordningen måste finnas för att beslag av vissa skrifter skall kunna ske. Därför anser utskottet att motionen inte bör bifallas. Skillnaden måste dock anses vara väsentlig, eftersom ett flertal skrifter, som fritt får spridas i samhället i övrigt, helt stoppas på militärförläggningar. Detta sker med stöd av gällande lag, och därmed fråntas de värnpliktiga en demokratisk rättighet. Vi anser att de demokratiska rättigheter som gäller för samhällets övriga medlemmar också i full utsträckning skall gälla för de värnpliktiga. Det måste vara direkt fel att de värnpliktiga kommer i en särställning, vilket nu sker när de helt fråntas rätten att inneha och läsa skrifter av sådant slag som det i det civila är helt legalt att inneha och läsa. En fri opinionsbildning måste gälla hela samhället. Det är därför självklart att skrifter som får spridas i samhället i övrigt också skall få spridas bland värnpliktiga. De demokratiska rättigheterna skall inte upphöra att gälla, så fort man kommer innanför kaserngrindarna. Vi har i vår motion sagt att det enda riktiga vore att avskaffa lagen, men av formella skäl har vi endast kunnat yrka att 1 § utgår. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till motionen 1638.

Herr talman! I sitt betänkande nr 13 har försvarsutskottet tillstyrkt vissa förslag av regeringen till lagändringar med anledning av att det skall införas ett nytt tjänsteställningssystem inom det militära försvaret. Systemet har beslutats av Kungl. Maj:t, men för vissa konsekvensändringar i lagar behövs riksdagens medverkan. En av de lagar som berörs är lagen från 1949 om beslag å vissa skrifter. I dess första paragraf har Kungl. Maj:t föreslagit att orden ”officers eller underofficers grad” skall ändras till ”lägst fänriks grad”. Det är detta ändringsförslag som givit anledning till det yrkande i motionen 1638 som herr Hallgren här har redogjort för och som syftar till att riksdagen helt skall upphäva den paragraf som är berörd i lagen om beslag å vissa skrifter. Denna lag är som framgår av utskottets betänkande — det påpekade också herr Hallgren — en komplettering till tryckfrihetsförordningen. I tryckfrihetsförordningens 10 kap. 11 § stadgas att om det inom krigsmakten påträffas tryckt skrift som uppenbart innefattar straffbar uppvigling av den arten att den kan leda till att någon åsidosätter sin tjänsteplikt, får skriften tas i förvar enligt beslut av den befattningshavare som enligt lag har bestraffningsrätt. Den lag det nu är fråga om gäller skrifter som har tillverkats på annat sätt än genom tryckpress. För att sådan skrift skall kunna tas i beslag är det också i den här lagen ett krav att skriften innefattar enligt lag straffbar uppvigling. Som också framgår av utskottets betänkande skall ett sådant beslag enligt lagen prövas av allmän åklagare. Utskottet har vid sin prövning inte funnit anledning att ifrågasätta dessa tvångsmedel, som delvis har beslutats i form av grundlag. Jag yrkar därför bifall till utskottets enhälliga förslag.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22 behandlas motioner beträffande bl.a. omprövning av reglerna för kommunalt bostadstillägg och hustrutillägg. Motionerna går ut på att mildra effekterna av de nu gällande reglerna. Nackdelarna av de nuvarande inkomstprövningsreglerna har särskilt bestått i kraftiga tröskeleffekter i vissa inkomstskikt. En relativt blygsam ökning av en sidoinkomst har kunnat leda till en sådan sänkning av t.ex. det kommunala bostadstillägget att om hänsyn tas till samtidigt tillämpad beskattning en pensionär icke har fått nämnvärt ekonomiskt utbyte av sin sidoinkomst. I motionen 324 har begärts en översyn av reglerna för erhållande av bostadstillägg och andra inkomstprövade pensionsförmåner i syfte att höja de prövningsfria beloppen. I motionen 322 föreslås i stället en sänkning av avtrappningsprocenten för att nå samma effekt. De nuvarande reglerna har gällt sedan 1969, och de innebär helt kort att ingen reducering sker för ensam pensionär vid en sidoinkomst av 2 000 kronor och för gifta makar vid en gemensam inkomst av 3 000 kronor. När sidoinkomsten överstiger dessa gränser sker en reducering av förmånerna med 50 procent av det överskjutande inkomstbeloppet. Det innebär t.ex. för en ensamstående att ett bostadstillägg om 2 000 kronor är helt avtrappat vid en sidoinkomst av 6 000 kronor. Det kan nämnas att beslutet 1969 innebar en mindre uppjustering av de prövningsfria inkomstbeloppen i jämförelse med vad som hade gällt tidigare. Som vi emellertid framhållit i motionen 324 har sedan 1969 en allmän kostnadshöjning ägt rum; det gäller såväl det allmänna kostnadsläget som bostadskostnader. Det har också skett en höjning av den allmänna inkomstnivån, och det kan medföra att en pensionär som har sidoin komster vid en oförändrad arbetsinsats jämfört med 1969 snabbare kan nå upp till de nu fastställda inkomstgränserna där en reducering sätter in. Jag vill understryka att det för många pensionärer är nödvändigt att dryga ut pensionsförmånerna med sidoinkomster. Det är därför många som söker sig ett extra arbete. För en del pensionärer kan också i vissa fall en successiv avtrappning av arbetsinsatserna vara en fördel. Utöver den reduceringseffekt som sidoinkomsterna kan ha på de inkomstprövade förmånerna kommer effekten av samtidigt inträffad beskattning. Enbart folkpension och bostadstillägg skall enligt riksdagens år 1970 antagna skattereform vara fria från skatt. Pensionär är vid sidoinkomst berättigad till ett extra avdrag vid taxeringen, men det extra avdraget trappas av vid ökade sidoinkomster. Fördenskull blir marginaleffekterna vid samtidig reducering av de inkomstprövade tilläggen, avtrappning av det extra avdraget och beskattning av inkomster mycket kännbara. De sammanlagda marginaleffekterna kan uppgå till 90 å 95 procent. För en ensamstående pensionär med bostadstillägg på 4 000 kronor blir totalmarginaleffekten på sidoinkomster mellan 2500 och 10 000 kronor 92—95 procent vid en beräknad kommunal utdebitering på 22:50. Av det sagda framgår således att det kan te sig föga lönande med sidoinkomster för en pensionär. Detta har med rätta väckt mycken irritation. Denna fråga har tidigare uppmärksammats i riksdagen.

Detta är anledningen till att vi i vår motion har upprepat vårt yrkande från tidigare år. En väg kan vara att, som vi har föreslagit i motionen 324, höja de prövningsfria inkomstbeloppen. Detta skulle ge de lägre inkomsttagarna möjlighet att behålla något mer av sin inkomst. I de andra motionerna som behandlas i detta betänkande har man föreslagit att avdragsprocenten i stället skulle sänkas. Vi har i en reservation till utskottets betänkande yrkat på utredning och förslag angående reglerna för inkomstprövning av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg. Vi har berört också en annan fråga när det gäller de kommunala bostadstilläggen, nämligen deras storlek och finansiering. Det kan konstateras att en utveckling mot större enhetlighet har ägt rum under de senaste åren, beroende bl.a. på de kommunsammanläggningar som har skett. I det sammanhanget har det blivit nödvändigt att införa likartade regler i de kommuner som har gått samman. Samtidigt har emellertid detta lagt ökade bördor på kommunerna genom de höjda kostnaderna. Vi ser det därför som nödvändigt att finansieringen av bostadstilläggen blir föremål för prövning, och vi har förutsatt — i motionen 324 — att den tillsatta utredningen om kommunernas ekonomiska situation kommer att överväga denna fråga. Socialförsäkringsutskottet skriver också: ”Enligt vad utskottet inhämtat kommer även frågan om finansieringen av bostadstilläggen till folkpensionärer att uppmärksammas av kommittén. Då motionärernas krav på förslag till åtgärder i fråga om finansieringen av bostadstilläggen således får anses tillgodosett finner utskottet att riksdagen inte behöver ta något ytterligare initiativ i denna fråga.” Vi har som motionärer godtagit den skrivningen i förhoppningen att en lösning skall kunna åstadkommas av den utredning som skall behandla frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till den reservation som är fogad vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22, där vi hemställer ”att riksdagen med anledning av motionerna 1972:322, 1972:324, såvitt nu är i fråga, och 1972:444 hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag angående reglerna för inkomstprövning av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg i enlighet med vad utskottet anfört”.

Herr talman! Eftersom detta är en årligen återkommande fråga skall jag fatta mig kort. Vi har i vårt land på många områden lyckats skapa ett skattesystem och ett bidragssystem som får mycket olyckliga tröskeleffekter när människor av olika kategorier ökar sina inkomster — tröskeleffekter som är mycket besvärande för många människor. Det gäller också pensionärerna — i första hand pensionärer med mycket små inkomster. Vi strävar väl alla efter att ordna det så att pensionärer skall kunna fortsätta att arbeta, om de vill. Det är nyttigt för deras eget välbefinnande, och de gör också en samhällsinsats. Då skall man också försöka skapa ett sådant skattesystem, ett sådant bidragssystem och sådana reduktionsregler att det lönar sig för pensionärer att gå ut och ta ett litet extrajobb. Det är i dag inte särskilt lönsamt för en pensionär att göra det. En ensam pensionär får sin folkpension, dvs. 90 procent av basbeloppet — drygt 6 000 kronor. Har han sedan ett kommunalt bostadstillägg på omkring 3 000 kronor får han tjäna 1 500 kronor utan att det blir någon skatt på inkomsten. Man kan alltså komma upp i en total inkomst av ca 11 000 kronor per år utan att drabbas av skatt — och det behövs sannerligen 11 000 kronor om man skall kunna leva i dag. Men om folkpensionären sedan går ut och tjänar litet utöver detta belopp drabbas han av mycket tråkiga tröskeleffekter. Tjänar han en tusenlapp utöver de 11000 kronorna får han inte bara betala den kommunala skatten och statsskatten, utan en stor del av bostadsbidraget faller också bort. Dessutom beskattas en del av det extra avdraget. Det gör, som herr Jonsson i Mora sade, att han faktiskt aldrig får någon nytta av omkring 95 procent av tusenlappen. Vi tycker att det är helt orimligt att 95 procent av en tusenlapp som man tjänar utöver 11 000 kronor faller bort, så att det faktiskt blir helt meningslöst att tjäna den tusenlappen. Därför anser vi att reglerna skall ses över. Det blev visserligen en liten förbättring 1969, men den åstadkoms genom att man flyttade gränsen litet högre än tidigare. De negativa effekterna är emellertid desamma som tidigare, fastän på en något högre nivå. Vi tycker att det kan finnas skäl i att se över reglerna, så att en pensionär får litet mer kvar av en extraförtjänst än vad som nu är fallet. Det här är ett problem som finns så länge det kommunala bostadstillägget utgår. När sådant inte kan utgå längre är problemet borta, så detta är faktiskt ett problem bara i inkomstlägen mellan 10 000 och omkr. 23 000 kronor utöver folkpensionen. Det är ett problem för verkligt små inkomsttagare. När man kommer över 22 000-23 000 kronor, är dessa effekter borta, för då är det kommunala bostadstillägget borta. Det är en ännu större anledning till att man försöker få en mjukare avtrappning. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Jag skulle egentligen kunna inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan, enär den recit som finns i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22 och vad utskottet anfört i övrigt täcker in hela frågan och ger svar på alla de frågeställningar som reservanterna tagit upp. Detta är som redan sagts ingen ny fråga; den har tidigare diskuterats vid olika tillfällen. De regler som gäller i fråga om avtrappning har också förändrats vid olika tillfällen, senast år 1969 då vi fick de nuvarande bestämmelserna, som herr Jonsson i Mora redogjort för. Hur man än löser dessa frågor uppstår självfallet marginaleffekter i vissa lägen, men jag tror att det finns anledning, inte minst för herrar reservanter, att se frågan i sitt sammanhang för att förstå hur det egentligen ligger till. Herr Ringaby var inne på detta, när han redovisade att en ensamstående pensionär kan, inklusive bostadstillägget, ha en inkomst på 11 000 kronor utan att behöva betala skatt. Äkta makar kan på samma sätt ha en inkomst, inklusive bostadstillägget, på 15 000—16 000 kronor och vara helt skattefria. När man här reser krav på att trappa av inkomstreglerna på det sätt som reservanterna föreslagit, finns det anledning erinra om att andra inkomsttagare som har en inkomst på 15 000 kronor får erlägga skatt med ungefär 4 000 kronor och således har kvar 11 000 kronor. Vid den jämförelsen måste jag fråga mig om det inte är angelägnare att samordna dessa regler, så att man behandlar samtliga skattebetalare på samma sätt. Den problematiken har vi inte löst genom att vi följer reservanternas förslag. Det finns också andra grupper med små inkomster som befinner sig i underläge. Dessa problem och frågeställningar är det meningen att den parlamentariska utredning, som riksdagen hemställt om och för vilken direktiv presenterats, skall göra en vittgående översyn av i samband med en översyn av hela skattesystemet. Utredningen har där att pröva marginaleffekter som uppstår vid stigande inkomster, både när skatteprogressiviteten kombineras med avtrappning av de inkomstprövade sociala bidragen och i de fall som jag nämnt här. Från dessa utgångspunkter finns det inte anledning att i dag göra annat än att följa utskottets hemställan i den delen. Sedan var herr Jonsson i Mora inne på finansieringen av de kommunala bostadstilläggen. Det är heller ingen ny fråga här i riksdagen. Det fanns en reservation redan från skatteutjämningskommittén på den punkten. År efter år har här i riksdagen gjorts hemställan om en översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, inte minst med hänsyn till kommunernas kostnader för kommunala bostadstillägg. Den utredning som tillsattes i slutet av år 1971 har bl.a. till uppgift att göra en översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Herr Jonsson ställde inget yrkande på den punkten, men jag tycker det kan finnas anledning att erinra om detta. Från dessa utgångspunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 22.
Herr talman! Det förhållandet att, som herr Carlsson i Vikmanshyttan säger, ett pensionärspar har 15 000 kronor skattefritt medan en vanlig inkomsttagare med 15 000 kronors inkomst får betala 4 000 kronor i skatt på den inkomsten, är ett dåligt argument för att inte se över avtrappningsreglerna. I och för sig är det naturligtvis orimligt och felaktigt att betala 4 000 kronor i skatt på en inkomst av 15 000 kronor. Ett pensionärspar kan inte leva på mindre än 15 000 kronor i dag. De borde inte ha någon skatt alls och det borde inte heller vanliga yngre familjer med så låg inkomst ha; de kan inte klara sig på den inkomsten, men de får ju olika bidrag. En inkomst av 15 000 kronor skattefritt är sannerligen inte mycket att leva på för en pensionärsfamilj. Problemet uppstår emellertid när en sådan familj ökar inkomsten något. Det blir helt meningslöst att öka inkomsten, så länge avdragsfaktorn för det kommunala bostadstillägget är så hög. Detta är alltså inget skäl för att inte göra en översyn.
Herr talman! Oavsett att det i och för sig är nödvändigt att se över reglerna för övriga låginkomsttagare så att de inte får en ogynnsam beskattning, så är problemet här, att den samtidiga avtrappningen av de inkomstprövade förmånerna och beskattningen ger de höga marginaleffekterna. Jag har en uppgift från riksdagens upplysningstjänst att en person som har en folkpension på 6 732 kronor och sidoinkomster på 6 000 kronor får en statlig och kommunal skatt av 1 950 kronor. Av ett bostadstillägg på 4 000 kronor får han behålla 2 000 kronor. Detta ger en disponibel inkomst av 12 782 kronor. Det innebär att den totala marginaleffekten blir 96 procent på de inkomstprövade förmånerna. Det finns, som vi reservanter ser det, anledning att göra en översyn av dels reglerna för inkomstprövningen, dels reglerna för den samtidiga beskattningen för att få fram rimligare effekter. Det är det som ligger bakom vår reservation.

Herr talman! Vi har inte, herrar Ringaby och Jonsson i Mora, förnekat att problemet finns. Vi är medvetna om det, och det ingår också som en del i den översyn av skattesystemet som skall ske. Därmed har man tillgodosett reservanternas krav och yrkanden, och även från dessa utgångspunkter finns det all anledning att följa utskottets förslag.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 14 behandlas Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad organisation av verksamheten med hjälpmedel för handikappade m.m. I anledning av den propositionen har väckts icke mindre än tolv motioner i ärendet. Det visar enligt min uppfattning ett glädjande intresse för de frågor som behandlas i propositionen. Det intresset har tidigare tagit sig uttryck i ett flertal motioner under årens lopp. En del av de frågor som tidigare tagits upp motionsvägen men som då blivit mindre välvilligt behandlade och en del av de yrkanden som nu framställts i de tolv motionerna har i propositionen fått en relativt vettig lösning. Man har t.ex. i propositionen och i utskottsbetänkandet behandlat frågan rörande en definition av hjälpmedelsbegreppet. Den frågan kommer förhoppningsvis att lösas. Vi kommer också så småningom att få den utvidgning av hjälpmedelsförteckningen som vi från folkpartiet i motioner har yrkat på under åtskilliga år. Av utskottets skrivning framgår att hjälpmedelsgruppen prövar dessa frågor, och vi får nu avvakta utvecklingen och hoppas att frågorna skall lösas på ett riktigt sätt. Vi har också motionsledes tagit upp frågan om upphandling av handikapphjälpmedel. Enligt propositionen torde denna fråga nu vara löst på ett riktigt sätt. Man får förutsätta att upphandlingen sker i nära kontakt med LIC. Jag vill emellertid anföra en ytterligare synpunkt på lösningen av upphandlingsproblemet. Vi förutsätter att statsbidrag skall kunna utgå även om upphandlingen av handikapphjälpmedel sker vid sidan av den som enligt vad som är avsett skall handhas av utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Detta gäller under förutsättning att upphandlingen sker på ett rationellt sätt och kanske också att den är billigare än om den skulle genomföras i utrustningsnämndens regi. I motioner från folkpartiet har också yrkats på åtgärder för att förbättra apotekens service på hjälpmedelsområdet och även på bättre utbildning av personalen. I båda fallen har vi förhoppningar om att frågorna kommer att lösas, eftersom Apoteksbolaget redan har börjat med en vidareutbildning av apotekspersonal. Inte heller om den frågan är det alltså mycket att säga i detta sammanhang. En fråga som enligt de folkpartistiska motionärernas mening och enligt vad som framgår av reservationen 1 vid socialutskottets betänkande nr 14 bör diskuteras är dock hur det nya hjälpmedelsrådet i socialstyrelsen skall tillsättas och fungera.

Man frågar sig varför det inte när ett sådant organ skall inrättas är lämpligt och riktigt att de intressegrupper som har anknytning till organet blir representerade i detta. Varken representanter för de handikappade eller representanter för huvudmännen har fått säte och stämma i organet. Utskottet säger att visst skall deras intressen tillvaratas och visst skall de få tillfälle att framföra sina synpunkter, men det är ju inte nödvändigt att de är direkt representerade i organet. Utskottet påpekar att expertis och sakkunniga utanför rådet skall få möjlighet att påverka frågornas lösning. Men varför inte såsom ledamöter i rådet? Utskottet påpekar vidare att representanter för handikapporganisationer ingår i den rådgivande nämnd som redan finns inom socialstyrelsen och att erforderlig expertis finns där. Nämnden består av sju representanter för handikapporganisationer och fem för socialstyrelsen. När det går att i en sådan rådgivande nämnd få med representanter för de handikappade, varför skall det inte gå i det nyinrättade hjälpmedelsrådet?

Herr talman! Jag skall inte förlänga mitt anförande med ytterligare argumentering. Vi har framfört den i reservationen 1 därför att vi icke fick majoritet i utskottet för vårt förslag rörande hjälpmedelsrådets sammansättning, och till denna reservation yrkar jag bifall.

Herr talman! I motionen 1520 har jag och några medmotionärer anfört skäl för att socialstyrelsen bör handha den upphandlingsverksamhet som föreslås i propositionen 24. I likhet med samtliga instanser som har haft att yttra sig över de här förslagen är vi överens med socialministern om det huvudsakliga i propositionen, nämligen inriktningen på att åstadkomma en samordning och en effektivisering av upphandlingsförfarandet i fråga om handikapphjälpmedel. Men precis som ett antal remissinstanser anser vi att en sådan samordning och effektivisering bäst åstadkommes om uppgifterna inordnas i socialstyrelsens ordinarie verksamhet och betraktas som en del av styrelsens arbetsuppgifter. Ett hjälpmedelsråd kan inte, som vi ser det, innebära någon avgörande förenkling och effektivisering, och den funktion som ett sådant råd förutses få bör socialstyrelsen kunna tillgodogöra sig genom att till sig knyta en grupp där representanter för handikapporganisationerna ingår. Dessa har ju ändå de största erfarenheterna av den verksamhet det handlar om och också av de handikappades situation — erfarenheter som enligt vår mening måste vara väsentligare än erfarenheter av upphandlingsteknik. Med hänsyn härtill ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen nr 3 av herr Hagberg, men med vetskap om det öde som vanligtvis drabbar reservationer vill jag betona att om ett hjälpmedsråd nu ändå inrättas bör däri inte ingå ledamöter med kommersiella intressen inom området. Jag vill också framhålla vikten av att handikapporganisationerna får inflytande över och insyn i upphandlingsverksamheten, lämpligen genom en kontinuerlig samrådsverksamhet, detta bl.a. med hänsyn till att många handikappade, som har speciella besvär, efter många års utprovningar har kommit fram till vilka hjälpmedel som är till största nytta för dem. Dessa personer får naturligtvis inte drabbas av den i och för sig önskvärda begränsningen av sortimentet av likvärdiga hjälpmedel. Det angelägna kravet på någon form av samrådsverksamhet anser jag behöver betonas starkare än vad som görs i utskottsskrivningen, där man talar om att handikappoch andra organisationer bör få generösa möjligheter att på eget initiativ framföra sina synpunkter. Reservationen nr 4 till detta utskottsbetänkande, också den av herr Hagberg, gäller de nya bidragsreglerna för ortopediska skor m.m. I det här sammanhanget föreslår departementschefen i propositionen att enskilda handikappade som ordineras ortopediska skor skall betala dessa med 80 kronor och att hålfotsinlägg skall betalas med verkliga kostnaden. Vi ser det här förslaget som ett avsteg från principen om fria hjälpmedel, och vår mening därvidlag delas av flera remissinstanser som avstyrkt förslaget om avgifter. Så anför exempelvis statens handikappråd att ett upprivande av den grundläggande principen om att alla hjälpmedel skall finansieras av samhället inte kan accepteras. Ett genomförande av förslaget skulle innebära en försämring för en grupp människor av vilka de flesta med största sannolikhet hör till låginkomsttagarna. Det förhållandet att man nu har gjort en översyn av hjälpmedelsförsörjningen får inte leda till minskade möjligheter att erhålla ett anpassat hjälpmedel för vilket statsbidrag utgår. Utredningen kan knappast ha avsett att en grupp handikappade skall få försämrad service. För många förtidspensionärer är 80 kronor ingen liten summa. Enligt de bestämmelser som nu gäller utgår dessutom inte någon ersättning åt dem som måste prova ut exempelvis ett par ortopediska skor. I glesbygderna och i synnerhet i de norra delarna av landet, där avstånden är stora, innebär en sådan utprovning, förutom dryga resekostnader, ibland också flera dagars bortovaro från hemmet. Skall den behövande nu därutöver behöva betala 80 kronor för de skor som hon eller han måste ha, blir kostnaderna minst sagt kännbara. Avgifterna kan heller knappast innebära någon besparing för staten, eftersom de skulle föra med sig en administration som säkerligen äter upp det man möjligen kan spara in. Mot den bakgrunden har vi ansett att bidragsreglerna för ortopediska skor och för hålfotsinlägg bör behållas oförändrade. Ett annat skäl är att det måste uppstå gränsdragningsproblem för läkare och andra som skall skriva ut sådana hjälpmedel som patienterna behöver av medicinska skäl. I propositionen förutses vissa undantag från den nya principen. Personer som genom fotdeformiteter eller av andra medicinska skäl är uppenbart handikappade och i behov av hålfotsinlägg för sin dagliga livsföring bör även i fortsättningen ha möjlighet att få bidrag, sägs det där. Detta skall alltså den som har hand om utskrivningen avgöra. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall också till reservationen nr 4. När det gäller övriga punkter i vår motion har jag inget yrkande nu. Jag vill endast säga att även om frågan om kostnadsfria hörapparater och kostnadsfria reparationer av sådana är under utredning, så är det nödvändigt att också i det här sammanhanget betona principen att hjälpen till den handikappade inte bara skall avse anskaffandet utan även utnyttjandet av ett hjälpmedel. Den stora gruppen hörselskadade berörs i hög grad av den principen. När det slutligen gäller vårt motionskrav om att rätten till överklagande i ärende som rör ordination av hjälpmedel skall inskrivas vid utarbetandet av riktlinjer för den här verksamheten, är vi naturligtvis inte till freds med utskottets hänvisning till tidigare ställningstaganden, då riksdagen framhållit att socialstyrelsen har att övervaka verksamheten ur såväl sociala som medicinska aspekter. Vi avser att i annat sammanhang återkomma till frågan; då skall vi bättre än vi nu har kunnat göra belysa vilken betydelse en överklagningsrätt har. Av det skälet avstår jag nu från att yrka bifall till vår motion.